Fru talman! Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge de organisationer som arbetar med trafiksäkerhet tillgång till relevanta data gällande olyckor på landets vägar. Sverige är världsledande inom trafiksäkerhet, och regeringen prioriterar trafiksäkerhetsarbetet. Regeringen har höjt ambitionen för arbetet med trafiksäkerhet genom att besluta om ett nytt etappmål för omkomna och skadade i trafiken. Det nya målet innehåller bland annat en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030. Många aktörer, som myndigheter, näringsliv och ideella organisationer, bidrar till utvecklingen på trafiksäkerhetsområdet. Flera olika intresseorganisationer använder uppgifter från Strada , det vill säga Transportstyrelsens olycksdatabas, bland annat för fortbildning och för att sprida kunskap om trafiksäkerheten. Det är viktigt att ideella organisationer ges tillgång till den information de behöver för att bidra i trafiksäkerhetsarbetet. Men i vilken utsträckning och på vilket sätt en myndighet får lämna ut uppgifter får bedömas av myndigheten med hänsyn till offentlighets och sekretesslagen och i förekommande fall även dataskyddsregleringen.
Fru talman! Jag tackar infrastrukturminister Tomas Eneroth för svaret. Den 3 september 1967 gick vi över till högertrafik, och om jag inte har läst fel tror jag att dödstalet i trafiken vid den tidpunkten var 1 300 personer årligen. Därefter har Sverige genomgått en fantastisk utveckling när det gäller trafiksäkerhet. Förra året hade vi det minsta dödstalet i trafiken över huvud taget. Detta är något som har skett med hjälp av frivilligorganisationerna. SMC, som jag grundar mitt resonemang i interpellationen på, genomför varje år avrostningar för motorcyklister. De utbildas för att kunna bromsa på ett säkert sätt, till exempel kurvtagning. Det handlar om att hantera motorcykeln på ett säkert sätt ute i trafiken, följa regelverket, vara observant på hur andra trafikanter beter sig i trafiken eller på att andra trafikanter inte ser mig som motorcyklist när jag är ute på vägarna. Jag vet inte om statsrådet har hälsat på vid någon av de kurser som SMC genomför varje vår, men jag skulle starkt rekommendera att statsrådet åker dit. Jag vet att ledningen för SMC tittar på den här debatten, och jag skulle inte bli förvånad om det kommer en inbjudan till våren. Då har statsrådet möjlighet att se hur viktigt det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet är. Det är inte bara SMC utan det är också Motor, FAK, Sveriges kvinnliga bilkårister, NTF och många fler som har hjälp av de uppgifter som finns i Strada. De kan utveckla sitt trafiksäkerhetsarbete och utbilda trafikanter så att de blir bättre i trafiken. Det är tack vare insatserna från frivilligorganisationerna som man har nått sådan framgång i trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Visst kan polisen bötfälla den som bryter en spärrlinje, och polisen kan bötfälla den som inte stannar vid stopp eller kör för fort. Men de stora insatserna gör faktiskt de frivilliga. De lägger ned tusentals timmar varje år för att bidra till en säker trafikmiljö. Nu sviker staten organisationerna genom att strypa viktig information som finns för att bidra till det gemensamma målet, det vill säga att så få människor som det bara är möjligt ska dödas eller skadas i trafiken. Det är inte så länge sedan den stora trafiksäkerhetskonferensen genomfördes i Stockholm. Vi fick då höra hur man gör i andra länder, och vi kunde också konstatera att 3 700 människor dör i trafiken varje dag. Det är en oerhört viktig insats som frivilligorganisationerna gör hemma för att bidra till att minimera antalet dödade och skadade i trafiken. Jag själv har varit aktiv i många av organisationerna under många år, och jag har utbildat förare i att hantera speciellt tunga fordon i halt väglag. Det är skillnad att komma i en personbil på en hal vägbana eller att komma i ett fordon som väger upp till 60 ton. Det gäller att förbereda förarna på att kunna hantera en sådan situation så att det inte inträffar en olycka. Om en förare ändå råkar illa ut ska skadeverkningarna minimeras. Jag skulle vilja höra hur statsrådet resonerar i dessa frågor. Jag förstår att det finns skydd för data, integritet och så vidare, men vi får inte missa fokus.
Fru talman! Låt mig först i sak säga att det inte stämmer att Transportstyrelsen har stängt ute 200 organisationer från Strada, utan Transportstyrelsen har beslutat att stänga av 206 enskilda användare från direktåtkomst till Stradas uttagswebb. Det är en viss skillnad. Bakgrunden är naturligtvis att det handlar om skydd för sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter och där regelverket måste följas. Myndigheten har i uppgift att tillämpa den lagstiftning som finns. När det väl är sagt är nog jag, Thomas Morell och många andra fullständigt övertygade om att det är viktigt att kunna ge så mycket service och information som möjligt till just civilsamhället. Jag har själv varit medlem i SMC, och jag uppskattar verkligen arbetet som MHF, NTF, MHRF och AHK, som jag för övrigt också är medlem i, gör. Det är otroligt viktigt med det civila engagemang och folkrörelseengagemang som finns för trafiksäkerhet. Detta är inte den enda förklaringen till framgångarna i fråga om trafiksäkerhet. Trots att jag är folkrörelsemänniska anser jag att man ödmjukt måste inse att fordonsindustrins fantastiska utvecklingsarbete och Trafikverkets implementering av nollvisionen för en säker infrastruktur, som skyddar trafikanter även när de gör fel, naturligtvis har varit helt avgörande för de svenska framgångarna när det gäller trafiksäkerhet. Det arbetet måste fortsätta. Det blev en viktig nystart för det arbetet med den globala ministerkonferens som genomfördes och där 1 800 deltagare diskuterade trafiksäkerheten över hela världen. De kom från 140 olika länder med ett åttiotal ministrar till den konferens som hölls i Stockholm nyligen. Vi antog där en offensiv och progressiv Stockholmsdeklaration. För svensk del innebär detta att vi har förnyat etappmålen i trafiksäkerhet, och vi kommer att fortsätta att arbeta med att höja trafiksäkerheten. Vi bör ändå sträcka på oss med tanke på att vi förra året i Sverige hade det lägsta antalet döda i trafiken någonsin. När väl detta är sagt är regeringens och min utgångspunkt att det civila samhället ska vara en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet. Det innebär också att myndigheterna ska lämna ut uppgifter och vara behjälpliga, men de måste ta hänsyn till offentlighets och sekretesslagen och i förekommande fall även till dataskyddsregleringen. Det här är en fråga jag noga följer, och jag tror att det är viktigt att vi framgent ser på hur vi gemensamt kan arbeta för att stödja det civila engagemang som finns i alla organisationer, vare sig det är fråga om SMC:s avrostningskurser när man testar motstyrning eller annat eller om det skulle vara fråga om AHK:s intresse för våra veteranbilar och vår fordonspark.
Fru talman! Under min tid på trafikpolisen gjorde jag ungefär 300 tekniska undersökningar. Det handlade om att se om det var fordon, förare eller väg som var orsaken till olyckan. Jag har varit på olycksplatser där människor precis har mist livet eller har blivit svårt skadade, och jag har suttit i dikeskanten och försökt att trösta och lugna människor som har varit med om det värsta ögonblicket i livet. Jag har monterat ut en cd-skiva ur en svårt demolerad bil bara för att föräldrarna skulle få den skivan och kunna lyssna på samma musik som sitt barn, som precis hade mist livet i den bilen. Att de här händelserna har präglat mig i trafiksäkerhetsarbetet råder det inget tvivel om. Jag tycker att det är oerhört viktigt att minimera antalet dödsfall i trafiken. Varje dödsfall vi kan undvika är värdefullt, dels naturligtvis för de människor som har familjemedlemmar och dels för samhället. Jag vet inte om siffrorna stämmer i dag, men för ett par år sedan hörde jag att varje dödsfall i trafiken kostar staten 27 miljoner kronor. Det blir snabbt stora pengar om vi bara håller oss till pengar. Det mänskliga lidandet där ute går inte att mäta i pengar. Därför är det sorgligt när de frivilliga organisationerna inte ges möjlighet att bidra till att minska antalet olyckor på våra vägar. Jag vet av erfarenhet hur pass viktigt detta underlag är för att man ska kunna lägga upp en bra kursplan och bidra till att förare kan handskas med fordon i halka, bromsa på rätt sätt om de kör motorcykel, hålla avståndet, använda bilbälte när de sitter i en bil, säkra godset om de kör lastbil och så vidare. Det är oerhört viktiga baskunskaper för de fordon som de ska framföra. Nu rycker man undan det material som dessa organisationer jobbar med. De lägger ned frivillig tid och frivilliga resurser för att kunna bidra till att vårt gemensamma samhälle ska slippa konsekvenserna av allvarliga olyckor på vägen. Jag tycker att det är tråkigt. Det känns lite grann som att vi nu backar in i framtiden. Vi kommer inte att nå samma effekter framöver som vi gjort under alla år då vi kunnat plocka ned antalet döda och skadade i trafiken, konsekvent under många år. Visst, bilarna har blivit mycket säkrare. Vi har fått ABS på motorcyklar. Man har förändrat vägmiljön så att den ska vara skonsam - dock inte för motorcyklisterna, för vajerräckena är fortfarande ett hot för deras del. Det görs mycket på olika fronter. Men alla delar måste falla på plats för att vi ska nå ett bra resultat. Man brukar ju säga att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Rycker vi bort förutsättningar för de frivilliga organisationerna att bidra till säker trafik och utbilda både nuvarande och kommande trafikanter gör vi oss själva en björntjänst. Jag hoppas innerligt att ministern kommer att vara med och bidra till att vi får ut denna information. Man kan filtrera bort sådant som kan härledas till individer. Det är viktigt att kunna ta reda på vad som var orsaken till själva olyckan.
Fru talman! För den som lyssnar på debatten ska jag vara noga med att tala om vad det är vi talar om. Jag tror att vi är överens om att civilsamhällets organisationer ska ha bra tillgång eftersom de är viktiga i trafiksäkerhetsarbetet. Men vad innehåller Strada? Som huvudregel innehåller det inte personuppgifter. Det innebär att huvuddelen av uppgifterna kan lämnas ut på begäran. Men direktåtkomst för personer har inneburit att de haft möjlighet att ta del av uppgifter som också är av karaktären vilka som varit inblandade i en trafikolycka och vilka skadorna varit, det vill säga uppgifter som i allra högsta grad kan vara integritetskänsliga. EU:s dataskyddsdirektiv är tydligt på denna punkt: Man bör inte och ska inte lämna ut vad som kan vara integritetskänsliga uppgifter till enskilda, som då kan komma åt dessa uppgifter via direktåtkomst. Det måste ske en prövning. I så fall görs en ansökan till Transportstyrelsen, som då gör en bedömning. Jag tror att det är viktigt för den som följer debatten att få veta vad det handlar om. Det är inte så att våra civilsamhällesorganisationer inte längre kan ta del av aggregerade data från Strada, utan det handlar om att skydda den personliga integriteten. Det är utgångspunkten för myndighetens arbete. Jag har i svaret här varit noga med att betona civilsamhällets otroligt viktiga roll i trafiksäkerhetsarbetet. Det är viktigt att man får och ska kunna ta del av de uppgifter som är gemensamma för att kunna göra ett ännu bättre trafiksäkerhetsarbete. Men jag vill att det ska finnas förståelse för - och det tror jag att Thomas Morell uppskattar, som har erfarenhet av att se hur personer skadats i trafikolyckor - att enskildas integritet inte ska skadas genom att personer med direktåtkomst kan använda uppgifterna på ett felaktigt sätt. Därför implementeras EU:s dataskyddsförordning, och man fullföljer detta från Transportstyrelsens sida. Jag tror att det är en viktig utgångspunkt. Men som sagt från regeringens sida: Det är myndigheten själv som avgör, men så långt det är möjligt är det bara bra att stödja och hjälpa civilsamhället. Det är något jag kommer att fortsätta arbeta med, både som medlem i MSC tidigare och i AHK nu och med ett starkt folkrörelseengagemang generellt. Det är en viktig del i att få bred uppslutning bakom trafiksäkerhetsarbetet. Sist vill jag passa på när jag ändå har tid kvar här i kammaren. Vi upplever nu när vi pratar hastigheter och trafiksäkerhet att det kommer en framväxande populism från en del som inte tar hänsyn till hur man bäst skyddar liv. Här är organisationer som MHF, NTF och andra trafiksäkerhetsorganisationer otroligt viktiga. Vi får inte låta den populistiska vind som sveper över många andra politikområden slå igenom även på trafiksäkerhetsområdet. Detta är viktigt i Sverige, där vi ändå varit framgångsrika och haft bred uppslutning bakom trafiksäkerhetsarbetet, och det är än viktigare globalt. Den vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i världen är att dö i en trafikolycka. Detta till följd av den kraftiga trafikökning vi ser inte minst i Afrika och Asien och till följd av bristande kunskap om hur man implementerar nollvisionen. Här är Sverige ett föregångsland. Här hjälper vi övriga världen med råd och dåd, både från civilsamhället och från otroligt duktiga experter på Trafikverket och i andra organisationer som jobbar internationellt med att utveckla och implementera nollvisionen. Det räddar liv. Det räddar liv världen över, och det ska vi vara stolta över.
Fru talman! Jag tror inte för ett ögonblick att populismen kommer att styra våra organisationer som jobbar med trafiksäkerhet. Därtill är de alldeles för robusta. De har gjort ett enormt arbete på trafiksäkerhetsområdet, bland annat genom att informera om nykterhet och sådana saker och hur viktigt det är att man är nykter när man sitter bakom ratten. Jag har tagit del av uppgifter från Strada. Jag har bara ett par sidor här, men de var på 317 sidor. De säger inte någonting om vad som var orsaken till själva olyckan, hur vägen var eller vad som hände i samband med olyckan. När jag själv gjorde utredningar var det oerhört viktigt att förstå hur olyckan hade uppstått. Vad var orsaken? Var det vägen som var problemet, och vad var i så fall problemet med vägen? Var det bomberingen? Var det grus på vägbanan, eller var det något annat? Var det fordonet? Var det fel på styrningen eller bromsarna? Var det bristfällig däckutrustning? Sist tittade man på föraren. I vilket tillstånd var föraren? Var föraren nykter? Hade han behörighet för fordonet och så vidare? Med detta lade man pussel för att se vad som var orsaken. Det är lika viktigt för dessa organisationer att förstå vad som hände i en olycka för att sedan kunna lägga upp sin utbildning så att de kan utbilda och därmed minimera risken att nya olyckor uppstår. Dessa organisationer har ju inget egenintresse av att veta om det var Kalle, Pelle, Stina eller Olle som var inblandade i olyckan. De är intresserade av att veta vad som var orsaken och vad de kan göra för att undvika att en sådan olycka inträffar igen. Om vi inte kan utbilda folk och se till att detta undviks kommer vi alltjämt att ha dödsfall framöver.
Fru talman! Tack, Thomas Morell! Jag tror inte att våra uppfattningar skiljer sig i sak. Vi vill att organisationers kompetens ska tas till vara och att de ska få ta del av uppgifter från Strada, inte minst på aggregerad nivå. Men jag tycker att exemplet som Thomas Morell själv nämner visar på problemet. Var föraren nykter? Vilka köregenskaper fanns? Vad var betingelserna bakom olyckan? Då är vi inne på det som kan vara integritetskänsliga och personliga uppgifter, och det måste vi ha respekt för. Det handlar inte bara om dataskyddslagstiftning av princip utan också om de människor som annars ser att deras näras och käras beteende i trafiken kan bli publikt. Den respekten måste vi ha för hur vi skyddar integriteten. Jag är inte ett dugg orolig för att organisationerna missköter detta. Jag vet att det finns såväl ett gediget engagemang som entusiasm och intresse. Det är därför viktigt att myndigheten, när man gör rätt prövningar utifrån integritetsaspekten och en del andra aspekter, lämnar ut uppgifter på begäran av dessa organisationer. Men inom myndigheten har man förändrat individers direktåtkomst, och det kan jag förstå. Regeringens utgångspunkt, som också verkar vara Thomas Morells utgångspunkt, vilket jag uppskattar, är dock att vi ska ta vara på engagemanget i folkrörelseorganisationerna. Inte minst SMC räddar liv genom sina utbildningar. Man kunde därför önska att än fler av våra aktiva motorcyklister vore medlemmar så att de kunde få information, kunskap och tillgång till de utbildningar som SMC erbjuder. Detta är en otroligt viktig insats för att skydda motorcyklister, som har en oskyddad ställning jämfört med andra trafikanter och kanske är de som måste vara mest uppmärksamma av alla som är ute och kör i trafiken.